Herr talman! Jag noterar att herr Sjönell är medveten om att det kanske inte är rätta tidpunkten för en departementschef att göra något bestämt uttalande i ett läge där ett förslag just är föremål för remissbehandling. Men om herr Sjönell hade velat se positivt på den här frågan så är redan det förhållandet att min företrädare som inrikesminister tillsatte saneringsutredningen och skrev direktiv för denna utredning ett uttryck för ett intresse att komma till rätta med en rad av dessa problem, om vilkas existens vi varit medvetna. Vi skall naturligtvis också ha klart för oss att rivningen av en fastighet kan vara motiverad av olika skäl. Det kan ofta vara så att en fastighet som till synes är i god kondition ändå måste raseras med hänsyn till att andra viktiga samhällsintressen också måste beaktas. Det kan vara kommunikationsfrågor, och det kan sammanhänga med nödvändiga saneringar av intilliggande fastigheter. På den punkten tror jag säkert, att herr Sjönell är medveten om att man inte kan peka på enstaka fastigheter som uttryck för rivningsraseri. Man har en känsla av att det förekommer skiftande värderingar i våra kommuner. Det finns kommuner där man mycket kärleksfullt tillvaratar det gamla bostadsbeståndet och försöker underhålla det, ofta med rätt stora uppoffringar. På annat håll kan man få en känsla av att vederbörande kunde ha hållit igen en smula. Vad som är värt att notera är att saneringsutredningen nu klargör kommunens ansvar för saneringen, att det skall upprättas planer, att man skall sätta i gång med att på allvar bekämpa förslumningen av bostadsbeståndet. I detta sammanhang har utredningen tagit upp en hel rad frågor som måste klarläggas. Man har också understrukit nödvändigheten av att få en finansiering som säkrar att verksamheten kan drivas. Men jag har som sagt inte möjlighet att gå in på enskildheter utan konstaterar allmänt att vi nu har fått förslag till lösningar. Vi får så småningom återkomma, sedan vi avslutat remissbehandlingen och hunnit behandla frågorna i departementet.

Om jag förstod herr Sjönell rätt var det tydligen så, att det skulle finnas sådana risker. Någon sådan risk tror jag knappast föreligger. Och det är som tydligen också min kollega civilministern framhållit, att vi dessbättre har en lagstiftning som gör det möjligt att hindra detta. Det finns olika lagrum som kan åberopas i detta sammanhang. Jag tror att det stora värdet av saneringsutredningens förslag ligger i att vi får bättre instrument för att hantera dessa frågor. Men det är ingalunda så, att vi skulle stå utan möjlighet nu. Inte minst med den vakna opinion som finns ute i kommunerna tror jag att risken inte är så särskilt stor att ett dröjsmål på några månader eller ett år skulle betyda att vi förlorade en stor del av det bostadsbestånd som man kanske vid närmare övervägande finner anledning att ta vara på. Jag tror att riskerna är överdrivna, men vi är överens om att det kan finnas anledning att fastlägga en bättre ordning för saneringsverksamheten i framtiden. Jag är dock angelägen att understryka att vi redan genom den överenskommelse som har träffats mellan Fastighetsägareförbundet och Hyregästernas riksförbund har fått möjlighet att bättre än förut underhålla det äldre fastighetsbeståndet. Många, inte minst i den här staden, har nog kunnat iaktta att fastigheterna nu vårdas på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Helt allmänt kan nog sägas att förutsättningarna för att skydda det äldre bostadsbeståndet och samtidigt försöka anpassa det till den nya tidens krav är betydligt större nu än för ett antal år sedan. att minska omfattningen av husrivningar i tätorter
Herr talman! Jag uttryckte i mitt förra anförande den förhoppningen att inrikesministern skulle kunna markera regeringens rörelseriktning i denna fråga, om den gick i positiv eller negativ riktning. Jag tror mig nu ha fått ett svar: regeringens inställning är uppenbarligen positiv, och det är jag glad för. Inrikesministern hänvisade till att hans företrädare har tillsatt saneringsutredningen och ansåg att detta var ett uttryck för den klara inställningen att vilja komma till rätta med förhållandena. Jag noterar också detta som en positiv faktor. Det är alldeles uppenbart, det är vi helt överens om, att rivningar ibland måste ske även av fastigheter som till synes är i gott skick. Framför allt är det kanske då kommunikationstekniska skäl som ligger bakom, men någon enstaka gång kan skälen vara bostadssociala. Jag har inte uppehållit mig vid sådana rivningar, och jag framhöll i mitt anförande att jag självfallet inte talar om sådana fall och inte heller om fall där det är fråga om ren slum som måste bort därför att bostäderna är så usla att man i ett modernt samhälle inte kan acceptera att människor får bo i dem. Jag har talat om sådana fall då enbart kommersiella intressen spelar in. Inte ens den överenskommelse som träffats mellan Fastighetsägareförbundet och Hyresgästernas riksförbund, som inrikesministern nämnde och som kan bidra till en positiv utveckling i fråga om fastigheternas förbättring, är en garanti för att fastigheter får vara kvar. Kommer kommersiella intressen in i bilden och tillåts härja mer eller mindre ohejdat kan även sådana fastigheter rivas. Vad jag väsentligen vill ha fram är hur man skall kunna ingripa mot opåkallade rivningar. Inrikesministern sade att han inte var så rädd för att sådana fall skulle inträffa som de jag pekade på i min debatt med civilministern, nämligen att man utnyttjar pausen intill en slutlig lagstiftning till icke godtagbara exploateringar. Civilministern var fullt medveten om att risken finns, men han ansåg att det finns betryggade regler för att en sådan utveckling skall kunna hejdas. Inrikesministern säger nu att han anser att det även i nu ifrågavarande fall finns tillfredsställande regler. Det är ett positivt besked, och jag är glad för att sådana regler finns, eftersom de säkerligen kommer att behöva användas. Vi har, det är inrikesministern och jag helt överens om, genom den nämnda överenskommelsen fått ett bättre instrument för att bevara det gamla bostadsbeståndet. Vi kan också se att underhållet av fastigheterna har blivit mycket bättre. Vi får kanske ett slutgiltigt gott instrument när saneringsutredningens förslag blivit behandlade och planbestämmelserna definitivt utformats. Då kanske vi kan sätta stopp för exploateringarna av gamla bostadsbestånd och hejda opåkallade rivningar. Erfarenheten visar emellertid att vilka regler man än skapar finns det alltid luckor, och de utnyttjas. Herr talman! Det faller mig i minnet en gammal klassisk sentens om naturen som är oförstörbar och alltid återvänder: Driv med gisselslag naturen ut, hon vänder dock åter. Det förefaller som om man skulle kunna travestera denna sentens så här: Driv med paragrafer grävskoporna ut, de vänder dock åter. Vi hoppas emellertid, herr talman, att vi skall kunna få en sådan ordning att grävskoporna får så få tillfällen som möjligt att återvända just — Nr 43 till opåkallade rivningar. Grävskoporna skall givetvis användas i sina Fredagen den vanliga, motiverade sammanhang. 17 mars 1972
Herr talman! Man kan ju inte riva hur som helst ute i kommunerna. Fastighetsägaren har att iaktta de bestämmelser som gäller och måste i allmänhet också söka tillstånd för rivning. Det betyder, som sagt var, att vi inte är rättslösa i detta avseende. Jag skall inte i övrigt gå in på de problem som hör samman med hela saneringsfrågan, för dem får vi anledning att återkomma till. Men det är alldeles tydligt — det märker man inte minst i Stockholm — att om vi skall få saneringen att fungera på ett riktigt sätt, måste det kommunala inflytandet över verksamheten vara mycket stort. Här i staden är det en mycket stor del av det äldre fastighetsbeståndet som ägs av enskilda människor, ofta äldre, av dödsbon osv., och dessa har egentligen föga av resurser för att genomföra allt det som hör ihop med en genomgripande och riktig sanering, t.ex. att klara evakuering och alla problem som uppkommer i det sammanhanget. Därför måste vi räkna med att kommunerna har anledning att ta ett starkt grepp över verksamheten. Men det får vi tillfälle att återkomma till när vi kan presentera förslag i anledning av saneringsutred ningens betänkande.
Herr talman! Bara helt kort: Jag tror inte att vi skall dra för stora växlar på kommunernas möjligheter, eller i varje fall förmåga att ingripa i de här sammanhangen. Jag ber att än en gång få citera vad saneringsutredningen på den punkten sade: ”I de flesta kommuner förefaller regleringen endast ha varit en formalitet, och i åtskilliga kommuner har inte ens de formella kraven på föreskrivna rutiner uppfyllts.” Det är en mycket allvarlig kritik som saneringsutredningen här riktar mot kommunerna, och jag kan bara uttrycka förhoppningen att det skall bli en bättre ordning, om andra och effektivare regler kommer till.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig vilka åtgärder jag är villig att föreslå för att förhindra uppkomsten av eller lösa redan existerande mobbningsproblem i skolan, så att den enskilde eleven kan garanteras en trygg och på social samhörighet baserad skolgång. Självfallet utgör olika insatser och åtgärder från skolans sida en viktig del av arbetet när det gäller att förebygga mobbning och att komma till rätta med problem för enskilda elever eller elevgrupper, som blivit utsatta 11 för mobbning. I direktiven till utredningen om skolans inre arbete uttalade jag bl.a. följande: ”Många elever upplever svårigheter i skolarbetet till följd av yttre omständigheter, som i sig inte har någonting med deras studieförutsättningar att göra. Dessa barn har ett sämre utgångsläge i skolarbetet i förhållande till övriga elever. Det är därför nödvändigt att genom särskilda stödåtgärder kompensera för dessa ogynnsamma yttre omständigheter. Sådana åtgärder måste sättas in redan vid skolans början för att motverka en ackumulation av studiesvårigheter, som senare under skoltiden kan leda till allvarliga problem.” Möjligheterna att öka resurserna för flertalet av de förslag som berörs i interpellationen har nära samband med arbetet inom denna utredning. I läroplanen betonas i flera olika sammanhang att undervisningen och umgänget i skolan skall ske i sådana former att tolerans och förståelse främjas. Frågor om vidgad och fördjupad samverkan liksom de speciella problem som sammanhänger med mobbning har också uppmärksammats inom både grundutbildning och fortbildning av lärare. Sålunda anordnar skolöverstyrelsen särskilda kurser, som enbart behandlar mobbning. Andra kurser, som t.ex. allpersonalkonferenser med företrädare för alla personalkategorier i skolan, har också behandlat frågor som anknyter till mobbningsproblemet. Detsamma gäller verksamheten inom projektet Gruppsamtal i skolan, som bedrivs dels i form av sommarkurser, dels genom samtalsgrupper ute vid enskilda skolor. Vidare har beslut fattats som att framställa tryckt fortbildningsmaterial angående mobbning, avsett för all personal i skolomma jämte föräldrar och elever. Frågor om tolerans och förståelse behandlas också i redan färdigställt fortbildningsmaterial för nyss nämnda kategorier med titlarna Tolerans — samverkan — likaberättigande samt Vilja till samverkan. Elevorganisationerna har också visat intresse för att ta upp mobbningsfrågan. Inom ramen för den verksamhet som avser olika former av intensifierad elevvård behandlas olika slag av förebyggande åtgärder i linje med interpellantens förslag om t.ex. utökade inslag av fritidsverksamhet i skolan. Det gäller bl.a. projekt angående nya former för elevvården i Jordbro i Haninge kommun och inom utvecklingsblocket i Uppsala. Jag vill även erinra om de av socialstyrelsen bedrivna projekten i syfte att effektivisera sociala och elevvårdande uppgifter på det lokala planet genom vidgad samverkan mellan skola och övriga kommunala organ.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Jag har nu lyssnat till utbildningsministern, jag har läst svaret noga, och jag konstaterar naturligtvis att man från regeringens sida har observerat att det förekommer mobbningsproblem i skolorna. Men de åtgärder som man har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med de här problemen verkar enligt min mening — åtminstone såsom det framgår av svaret — vara i magraste laget.

Dessutom måste jag, herr talman, göra ett konstaterande till, nämligen att jag i utbildningsministerns svar saknar någonting av känsla och engagemang för den elev, den enskilde individ, som drabbas av problemet att bli mobbad eller att själv vara en mobbare. Svaret innehåller egentligen bara några tekniska uppräkningar av vilka möjligheter man för närvarande undersöker. Men att det här är ett problem av emotionell och social art i första hand framgår knappast alls av svaret. Jag hade väntat mig litet mera av det patos som ju utbildningsministern annars kan mobilisera, även när det gäller en fråga av det här slaget. Först och främst måste vi slå fast att en av skolans absolut viktigaste uppgifter är att låta eleven känna samhörighet med kamraterna — känna sig som en i gruppen, uppleva trygghet i skolsituationen och ha möjlighet att identifiera sig med skolan och det som skolan representerar.

Skall vi kunna få föräldrar och elever och alla övriga skolintressenter att hysa förtroende för skolan och tilltro till politikernas ärliga avsikt att göra en välfungerande skola, där eleven skall erbjudas en harmonisk och trygg skolgång, måste vi systematiskt vidta åtgärder för att de här målen skall nås. Då räcker det inte med att enbart räkna upp ett och annat isolerat projekt som har till uppgift att undersöka vilka åtgärder man skulle kunna vidta för att förbättra situationen. Om skolan över huvud taget skall bli en arbetsplats som är acceptabel och erbjuder en psykiskt positiv miljö för både lärare och elever och alla andra som arbetar i skolan måste det finnas en anda av ömsesidig hänsyn eller, om man så vill, hövlighet mellan elev och elev och mellan elev och vuxna. Det är nästan så att man känner sig uppmanad att för en gångs skull citera statsrådet Sven Moberg, som enligt ett uttalande som återgavs i Dagens Nyheter den 11 mars säger så här: ”Kampen mot skolsvårigheterna måste vara en allas kamp på alla platser: i skolan, i hemmet, på ungdomsgården. Ett gerillakrig mot den motståndare som finns inte bara bland oss utan också inom oss.” Slut på citatet och därmed Sven Moberg. För närvarande domineras skolupplevelsen för många barn av fientlig het och ängslan, och det man lär sig är inte den ömsesidiga hövligheten, utan man lär sig respekten för nävrätten — den som är starkast. Ändå skulle vi ju vilja att den dominerande samvarobakgrunden i skolans värld skulle vara vänlighet och trygghet. Vi vet också att barnen fortfarande är någorlunda föränderliga, och därför anser jag att man kan med medvetna och helhjärtade ansträngningar påverka barnen till en renässans för hövlighet, vänlighet och trygghet som även omfattar ängsliga och ensamma barn. Jag tror att man behöver träna en mellanmänsklig umgängesförmåga. Om vi alltså slår fast att vi tror på de mål som läroplanen formulerar — dessa är vi alltså överens om — måste vi som steg nr 2 visa en vilja att satsa på de aktiviteter, vidta de åtgärder och göra de insatser som kan bli nödvändiga för att nå målen. Några förslag för att förbättra situationen. För det första: Systematiska program för träning av det sociala beteende som vi talar om i målsättningen måste utarbetas, och detta måste börja i förskolan och följas upp hela vägen genom alla skolåren. Det innebär att eleverna måste lära sig under alla sina skolstadier att umgås med varandra, att felaktigheter skall korrigeras av kamratgruppen eller av läraren och att målet hela tiden skall vara att skapa samarbetsvilja och till varandra positiva och mot varandra hänsynsfulla individer. Det är ingenting som sker av sig självt eller genom aktivt arbete av läraren i samhällskunskap eller religionskunskap. Det sker inte heller enbart genom rektors personliga ledning, utan det måste vara ett arbete som integreras systematiskt i alla ämnen och på alla stadier. Det betyder att kunskapen om hur man skall bedriva denna påverkan på eleverna i positiv riktning måste förmedlas och läras ut på fortbildningskurser för lärare och i den grundläggande lärarutbildningen. Om all skolpersonal — vaktmästare, städpersonal, lärare, kuratorer, psykologer och allt vad det heter — gemensamt förklarar sig villig att arbeta för att komma till rätta med mobbning och sociala störningsproblem mellan eleverna, så måste det till slut få en positiv effekt. Den elev som korrigeras av än den ene och än den andre läraren när han visar dålig social umgängesförmåga bör så småningom lära sig hur han skall uppföra sig. För det andra: Denna satsning på bättre social miljö, ökad hövlighet och hänsyn mellan eleverna måste också gälla föräldrarna kontra barnen och föräldrarna kontra skolan, vilket innebär en intensifiering av samarbetet mellan hem och skola rörande de här frågorna, något som vi efterlyst i många sammanhang. För det tredje: Jag tror att man måste se till — och det framgick inte alls av utbildningsministerns svar — att man redan från början när man bygger en skola planerar den så att den inte ger upphov till situationer där mobbning kan uppstå, t.ex. genom sin belägenhet, genom sin storlek, genom sitt tekniska utförande med trånga passager, stora öppna ytor eller alltför stora skolenheter. För det fjärde: Frågan om tillsynen över och ledningen av elevernas fritidsaktiviteter under raster och håltimmarna måste lösas. Vi kan inte stå till svars med att i längden bara konstatera att detta problem är svårt. En friare användning av de resurser som för närvarande avsatts för fritt valt arbete skulle kunna medföra att man på heltid kunde anställa och håltimmar. Vi vet att många elever vittnar om den skräck och rädsla Fredagen den de känner för den faktiska situation de befinner sig i, när de vet att det 17 mars 1972 inte finns någon vuxen till hands som de kan tala med under skoldagen. Vi kan inte frånhända oss de vapen i kampen mot mobbning av elever som tillsynen av vuxna på skolgården utgör. Genom de undersökningar som gjorts och som bl.a. Örebroläkaren Peter Paul Heinemann har redovisat i sin bok om mobbning, vet vi att närvaron av vuxna människor, antingen de är lärare eller föräldrar eller andra, på en skolgård under rasterna minskar mobbningsbenägenheten. Hur tänker utbildningsministern lösa frågan om tillsynen på raster och håltimmar. För det femte: Skolan måste samarbeta med föreningar och organisationer som bygger på ideell grund och som förenas kring motton av typen ”vara en god kamrat”. Vi kan inte från skolans sida ha råd att gång på gång säga nej till det engagemang, den idealitet och det ansvar för vården och utvecklingen av barn och ungdom, som de frivilliga organisationerna visar. Även om vi har förklarat oss vara positiva till detta samarbete från skolans sida, så vet vi att det fungerar i ytterligt liten utsträckning ute på fältet. Vi måste i skolan ta till vara organisationernas idealitet och kunnande i det fallet. För det sjätte: Vi vet att TV har mycket stor genomslagskraft när det gäller att förmedla dåliga beteenden, vilket vi kunde läsa om senast i tidningarna i går och i dag. TV måste därför systematiskt också användas för att bidra till den påverkan av eleverna mot ett bättre socialt beteende, som är en förutsättning för lösningen av mobbningsproblemen. För det sjunde: Jag tror att fortbildningen och den grundläggande lärarutbildningen samt utbildningen av annan skolpersonal av typ vaktmästare, städpersonal etc. måste läggas upp så att man får en observans från personalens sida för beteenden som kan leda till mobbningsproblem och störningar. För det åttonde: Vi måste med kraft ta itu med den skiktning av eleverna som nu förekommer enbart efter ålder och årskurs. Man måste inom skolan skapa grupper, där yngre och äldre elever kan vara tillsammans, någon typ av ett adoptionssystem där äldre klasser tar ansvar för yngre. Slutsatsen av vad jag här sagt blir, om ändå inte frågan om mobbning dels när det gäller de kortsiktiga problemen i skolan, dels de långsiktiga följdverkningarna som mobbningen har både för den mobbade och för mobbaren, är av den karaktären att den fordrar ett större grepp och litet mer engagemang än vad utbildningsministerns i dag avlämnade svar på min interpellation egentligen visar.

Herr talman! Herr Stålhammar hade två invändningar mot mitt svar: för det första att det saknade känsla och engagemang och för det andra att det var i magraste laget. Jag skall kommentera båda invändningarna. Jag trodde verkligen inte att jag i en sådan här fråga skulle behöva uttrycka något så självklart som medkänsla med de elever som drabbas, framför allt inte om det är en skolman som ställer frågan. Skolans hela 15 uppgift är ju att hjälpa enskilda individer, huvudsakligen till bättre kunskap, men också till bättre förmåga att umgås, och självfallet har skolan ett ansvar för att, när det inte fungerar, sätta in åtgärder i syfte att komma till rätta med problemet. Det är så självklart att jag inte tycker att jag i ett interpellationssvar i riksdagen skall behöva agitera mot mobbning, om nu herr Stålhammar avsåg det. Den andra invändningen gällde innehållet i svaret. Jag väntade med stort intresse på att herr Stålhammar skulle ha någonting nytt att föreslå utöver de många åtgärder som vi har satt in och som jag har redogjort för i svaret. Det var många punkter som herr Stålhammar räknade upp — det måste jag erkänna — men innehållet var skäligen magert, om man tar hänsyn till att praktiskt taget allt det herr Stålhammar berörde är sådant som redan har satts i funktion. Den första punkten gällde att man systematiskt redan från förskolan och uppåt skall träna eleverna i socialt beteende. Ja, det pågår. Jag hoppas verkligen att alla ansvariga företrädare för skolan — också herr Stålhammar — känner ansvar för det. Detta är ett bland många argument för att vi bygger ut förskolan så snabbt som vi gör. Den andra punkten gällde hem och skola. Jag vet inte hur många gånger jag har poängterat värdet av ett sådant samarbete, inte minst med hänsyn till de barn som har speciella problem och kommer från sociala miljöer som i sig själva lätt ger upphov till problem. Den tredje punkten gällde planeringen av skolans verksamhet. Det är en av de viktigare uppgifterna som utredningen om skolans inre arbete har. Herr Stålhammar uttalade ett visst förakt för att vi har enskilda utredningsprojekt på gång, men det måste väl ändå vara oerhört viktigt att på detta område verkligen stödja de enskilda lärarna och skolledarna genom att bedriva forskning, genom att sätta in enskilda resurser och pröva olika metoder för att komma till bättre kunskap om vad man skall göra. Jag är ytterligt förvånad över att herr Stålhammar nedvärderar det utrednings-, forskningsoch experimentarbete som nu pågår. Den fjärde punkten avsåg fritidsaktiviteterna under rasterna. Jag blev förvånad över att höra att herr Stålhammar menade att vi skulle ta resurser från fritt valt arbete. Det är väl ändå en utomordentligt dålig lösning, om det över huvud taget är någon lösning alls. I nästa andetag så sade herr Stålhammar att man bör ha ett nära samarbete med föreningslivet. Den bästa metoden att skapa en kontakt mellan föreningsliv och skola är genom fritt valt arbete, och ändå säger herr Stålhammar att vi bör minska resurserna för fritt valt arbete! Var inte åttapunktsprogrammet mer genomtänkt än så? Det är i och för sig viktigt att vi får en bra bevakning och en möjlighet till vettig samvaro under rasterna, men det är ett kommunalt ansvar att skapa detta, och jag förmodar att de flesta kommuner nu känner ett allt större ansvar för det. Jag har varit ute i en hel del kommuner där man har gjort betydelsefulla sådana insatser. Herr Stålhammar kan ju försöka påverka kommunalmän i sitt parti på den här punkten, så skall jag gärna påverka dem som tillhör mitt parti. Den femte punkten har jag redan kommenterat. Självfallet är det viktigt med ett samarbete mellan föreningslivet och skolan, men då skall man inte undergräva möjligheterna för föreningslivet att komma in i Nr 43 skolan. Fredagen den Den sjätte punkten, om radio och TV, vill jag inte närmare 17 mars 1972 kommentera, eftersom vi inte kan diskutera radiooch TV-program här, men positivt utnyttjade kan givetvis också radio och television spela en roll. Därvidlag föreligger väl inga delade meningar. Fortbildningen — det var den sjunde punkten — har jag kommenterat i mitt svar. Det pågår sådant arbete som herr Stålhammar efterlyste. Den åttonde punkten gällde skiktning av elever efter årsgrupper. Tanken var tydligen att äldre elever skulle ta hand om och fostra de yngre. Där vill nog också jag uttala stark tveksamhet. Jag är inte beredd att acceptera ett sådant förslag utan att herr Stålhammar närmare preciserar hur han tänkt sig detta. Om man skall förlita sig till den formen av fostran från äldre till yngre, tror jag att det tvärtom skulle leda till att riskerna för mobbning ökade. Men det är möjligt att herr Stålhammar har någon tanke bakom som jag inte med ledning av hans första replik kan genomskåda. Får jag sedan, herr talman, bara säga några få ord till. Jag tror som herr Stålhammar att lösningen inte ligger i en enda insatt åtgärd vare sig denna sker från skolans sida eller det blir en viss åtgärd inom skolan. Jag tror att herr Stålhammar har rätt när han antyder att det gäller att en rad olika krafter sätts in, från lärare och skolledning, från eleverna själva, från föräldrarna och självfallet från politikerna och administrationen, dvs. skolstyrelsen, skolöverstyrelsen och departementet. Som ett litet exempel på vad som här fortlöpande pågår kan jag nämna för herr Stålhammar att vi i dagens konselj fattat beslut om att Sveriges elevers centralorganisation skall få 15 000 kronor för den kampanj man tänker bedriva mot mobbning. Det är en åtgärd bland många, och det är en tillfällighet att det beslutet råkade komma just i dag. Men det visar hur vi fortlöpande följer denna fråga och vidtar åtgärder. Vi har inte löst den på ett tillfredsställande sätt, men det är fel att ge en bild av att vi är nonchalanta eller ointresserade; tvärtom är detta en fråga som vi har det allra största intresse av att komma till rätta med. Jag tycker att vi skall samlas i dessa strävanden i stället för att söka onödig strid.

Herr talman! Får jag först ge en eloge till utbildningsministern. Hans patos och engagemang kom tillbaka och var mycket bättre i det andra anförandet än i det första. Det står helt klart att jag är medveten om att utbildningsministern är bekymrad över mobbningsfenomenen men jag tror att det gång på gång behöver påpekas att detta problem fordrar extraordinära åtgärder. Jag vet mycket väl vad som står i läroplanen. Målsättningen i denna är vi helt överens om. Det var inte den saken jag kritiserade. Men man löser ju inte det här problemet genom att säga att det står i läroplanen att vi skall lära eleverna rättfärdighet, hänsyn, tolerans, engagemang, solidaritet. Vi kommer inte ett steg närmare målet med detta, utan det är de åtgärder vi vidtar för att nå upp till våra mål som är avgörande. Det är ju 17 bristen på åtgärder för att nå just de målen som jag kritiserar. Utbildningsministern säger att åttapunktsprogrammet inte innehöll någonting nytt. I och för sig kanske tankarna inte är nya, men däremot skulle det vara nytt om man skulle börja tillämpa åttapunktsprogrammet i alla skolor. Det skulle kunna ge ganska goda effekter. Låt oss ta den systematiska träning som jag talar om. Det finns de som pläderar för en timmes träning i social samvaro i varje klass varje vecka. Jag tror absolut inte på den metoden. Jag tror att träning i samvaro måste vara en integrerad del i varje kontakt mellan lärare och elev. Lika väl i textilslöjd som i kemi eller religionskunskap skall man lägga upp undervisningen så att man får träning i den sociala samvaron, övar förmågan i att visa solidaritet, engagemang och hänsyn till den som är ensam och avvikande. Men det är ju den svårigheten vi befinner oss i i skolan för närvarande att man inte riktigt vet hur man skall tackla det här problemet, kanske beroende på att det inte finns material som är lämpligen avpassat. Framför allt finns det inte någon erfarenhet hos läraren att falla tillbaka på, eftersom lärarutbildningen inte speciellt mycket betonar dessa kvaliteter. Detta kan man bara studera genom att man analyserar läroplanens innehåll för lärarutbild ningen eller genom att se rubriksättningen för de fortbildningskurser som anordnas under somrarna. Den andra punkten gällde hem och skola. Jag ger utbildningsministern fullständigt rätt i att han gång på gång från talarstolen betonat värdet av samarbetet mellan hem och skola. Lika envist har socialdemokraterna varje gång avvisat och röstat ned den motion som vi från folkpartiets och centerns sida har haft om en intensifierad ökning av samarbetet mellan hem och skola genom t.ex. försöksverksamhet med föräldrautbildning. Nu kanske jag kan få vänta mig ett stöd för den motionen, när den ganska snart kommer upp i riksdagen igen. Det är ju fråga om att ge föräldrarna några reella möjligheter att fylla sin föräldraroll. Om vi satsar ett par hundra tusen kronor på Riksförbundet Hem och skola löser vi ju inte problemet med detta. Ställ den summan i relation till den totala summa vi för närvarande lägger ned på skolans område för övrigt när det gäller utbildningen. För det tredje visade jag inte något som helst förakt för forskning. Det är helt klart att det måste göras pilotstudier. Forskningsprojekt skall vara i gång på olika områden i det här landet. Men det finns ju ingen anledning att vänta på resultatet av ett forskningsprojekt, om man redan har data som skulle kunna ligga till grund för ett beslut som löser frågan om vilka åtgärder man bör vidta i detta avseende. Det är det jag kritiserar. Att vi behöver en intensifierad forskning om hur vi skall tackla problemen i nya förhållanden är helt naturligt. Vidare gjorde utbildningsministern en kullerbytta som var fantastisk vad beträffar fritidsaktiviteter kontra fritt valt arbete. Jag sade att jag vill öka kontakten mellan samhället utanför skolan och skolan. Jag tror att fritt valt arbete ger en möjlighet att öka den kontakten. Men det är ju ändå så, herr utbildningsminister, att vi tack vare den undersökning skolöverstyrelsen gjort vet att 2 procent av de aktiviteter som man för närvarande har inom fritt valt arbete har initierats eller startats på grund av kontakter, idéer och initiativ från föreningar, organisationer och andra Nr 43 utanför skolan. 98 procent har kommit till genom ett internt arbete i Fredagen den skolan. Vi vet också att större delen av fritt valt arbete för närvarande 17 mars 1972 leds av lärarna vid skolan. Ungefär var fjärde handledare kommer möjligen utifrån och utgörs av någon form av ungdomsledare eller en yrkesrepresentant eller något liknande. I ett femparallelligt högstadium — jag tar det exemplet — med årskurserna 7, 8 och 9 kostar fritt valt arbete ungefär 12 000 kronor under en månad. Varje elev får två timmar fritt valt arbete per vecka. Det finns alltså fyra lärartimmar till det här. Hur får man den största samhällskontakten och tillsynen? Får man det, om man använder de här 12 000 kronorna till att arvodera handledare, som i de flesta fallen är lärare för att de skall ha fritt valt arbete, eller om man använder de här 12 000 kronorna för att anställa eller arvodera ungdomsledare, som är anställda av andra organisationer utanför skolan, för en tjänstgöring i skolan från kl. 8 på morgonen till kl. 6 på eftermiddagen t. ex? För 12 000 kronor kan vi få ganska många ungdomsledare, fritidspedagoger eller praktikanter. En friare resursanvändning av medlen för fritt valt arbete skulle alltså kunna medföra ett bättre samarbete mellan organisationerna, sam hället utanför skolan och skolan. Det skulle också ge skolan möjlighet till den här tillsynen, vården och ledningen av eleverna från morgon till kväll som vi för närvarande saknar. Tänk så många elever det finns som säger att de inte vågar gå till skolan för att det inte finns någon vuxen som de kan vända sig till. Hur skall vi kunna begära att lärarna, jagade som de är av sitt schema och sin planering, också skall hinna ägna sig åt tillsynen till hundra procent på raster? Dessutom fungerar det ju inte så på grund av att man numera har infört ett modulsystem, där rasterna ligger på varierande tider. Jag vill inte döma ut fritt valt arbete. Vi skall naturligtvis utveckla det. Det är i sin linda för närvarande. Men det får absolut inte institutionaliseras, som man har gjort med så mycket annat i skolan, så att man inte kan kritisera det. Man får inte säga att eftersom vi har fritt valt arbete, har vi därmed löst problemet med samverkan mellan skolan och samhället. Det har man minst av allt gjort bara för att det förekommer i den form det har för närvarande. Vidare säger utbildningsministern att frågan om tillsynen är en kommunal fråga. Det är alldeles klart. Det är mycket som är kommunala frågor i skolan, men vi vet ju också att kommunerna för närvarande befinner sig i en sådan ekonomisk situation att allt det som inte är alldeles nödvändigt försöker man begränsa. Skolpsykologerna, skolkuratorerna och naturligtvis speciell fritidsledarpersonal eller ungdomsledarpersonal, som man inte får statsbidrag till, försöker man låta bli att anställa. Jag tror det är att lägga för mycket på kommunerna. Skall staten betala lärarlönerna borde vi också utan att gå utanför nuvarande ramar kunna ha en sådan bidragskonstruktion som gör det möjligt att anställa den personal det här är fråga om inom skolans statsbidragsram. Sedan behöver ju utbildningsministern bara läsa våra motioner till årets riksdag för att konstatera var vårt parti står i denna fråga. När det sedan gäller skolans planering vill jag göra ytterligare en 19 kommentar. Förutom det jag sade tidigare så vet jag mycket väl att man har försökt att angripa arbetsmiljön, men ändå har man gång på gång sagt nej till statsbidrag till utformningen av fritidsrum eller andra samvarorum i skolan, utan det får också bli beroende av kommunens goda vilja att satsa på det. Ofta blir det en källarvåning. Inställningen tycks vara sådan. Det kallas ju i officiell instans för uppehållsrum, en plats där eleven uppehåller sig passivt i väntan på någonting bättre. Här skulle man också kunna göra mycket genom att ändra statsbidragsbestämmelserna så att det finns möjlighet till en flexiblare användning av lokalerna så att man får ordentliga rum där eleverna kan träffas också under fritiden i skolan. Utbildningsministern och jag är såvitt jag förstår överens om målen. Vi är också helt överens om att vi måste angripa problemen. Jag vill inte alls försöka konstruera motsättningar som inte förekommer, men det jag kritiserar är den oförmåga som finns för närvarande till en mera kreativ och flexibel användning och en villighet till att göra om de bestämmelser som reglerar skolorganisation och statsbidragsbestämmelser för att komma till rätta med dessa problem — ungefär så som jag har försökt skissera i mitt s.k. åttapunktsprogram.
Herr talman! Jag har med stort intresse och stor intensitet lyssnat till herr Stålhammar för att — med hänsyn till hans första inlägg — försöka utröna om han hade något nytt att erbjuda för oss som arbetar i skolan, något som skulle kunna vara oss till hjälp och som vi inte tidigare har känt till för att effektivare än nu angripa problemet. Med bästa vilja i världen kan jag inte påstå att vi har fått något sådant uppslag. Tvärtom tycker jag att herr Stålhammar förbiser, i båda inläggen, det som är ett av huvudproblemen, nämligen att mobbning i sig själv är ett uttryck för mycket stark social samverkan inom den grupp som mobbar. Problemet är många gånger snarare att bryta det sociala samspelet i en hårt sammansvetsad grupp. Beträffande den första punkten, som herr Stålhammar återkom till, nämligen hur vi skall angripa problemet i skolan, om vi skall ha en timme eller om vi skall ha flera, så kan jag ge ett omedelbart och glasklart svar. Det är genom att ta upp frågan i alla ämnen och successivt under skolveckan som man ständigt skall träna eleverna i det här avseendet. I den mån något missförstånd härom råder ute i skolorna så hoppas jag med detta svar ha klargjort vad som skall vara strävan och hur vi skall attackera problemet på den punkten. Herr Stålhammar återkom också till fritt valt arbete. Det är riktigt att vi det första året tyvärr har haft en mycket liten andel av föreningar engagerade. Men just därför är det viktigt att vi inte splittrar upp resurserna på annat än vad de är avsedda för, nämligen fritt valt arbete. En omdisponering av resurserna av det slag som jag förstår att herr Stålhammar är ute efter innebär ju att grupperna i fritt valt arbete måste bli större och alternativen färre, och det går ju ut just över de udda eleverna, som kanske har många andra problem och som just här skulle kunna få något av en oas. Herr Stålhammar nämnde också de varierande rasterna som ett problem därför att lärarna inte hade möjligheter att längre hålla samma Nr 43 uppsikt. Men tanken bakom detta är ju delvis den rakt motsatta, Fredagen den nämligen att vi genom de varierande rasterna undviker de stora 17 mars 1972 elevsamlingarna på skolgården, som är svåra att hålla uppsikt över. De varierande rasterna är ju en av metoderna att undvika mobbning. Jag förstod på denna punkt inte alls herr Stålhammars argumentering. Beträffande den sista punkten gjorde herr Stålhammar ett stort nummer av att det borde vara möjligt att skapa större frihet för kommunerna att använda resurserna på det sätt som de själva vill inom ramen för de nuvarande statsbidragen. Jag kan inte tänka mig att det har gått herr Stålhammar förbi att detta är en av huvuduppgifterna för utredningen om skolans inre arbete och att SIA-utredningen redan har praktisk verksamhet i gång på åtta platser i landet just för att ge oss underlag för ett annat bidragssystem. Samtidigt pågår och har pågått förhandlingar mellan staten och Kommunförbundet för att vi skall komma fram till ett centralt system för hur en sådan resursöverföring skall ske. Jag har alltså icke det minsta att invända mot herr Stålhammars resonemang. Jag vill bara påpeka för herr Stålhammar, när han vill göra detta till ett nytt uppslag, att det är något som vi redan har satt i sjön. Men innan vi tar ett beslut som skall gälla för hela landet vill vi vara någorlunda förvissade om att det i så fall är det bästa systemet som vi väljer. Det är för övrigt en av de punkter där inte minst herr Stålhammars parti brukar rikta kritik mot oss för att vi går fram för snabbt och inte har tillräckligt underlag för de förslag vi lägger fram. Det är ett sådant underlag som vi nu försöker få. Jag vädjar än en gång till herr Stålhammar: Låt oss på det här viktiga området diskutera hur vi skall komma till rätta med problemen, men låt oss då göra det från något mera konstruktiva utgångspunkter än vad herr Stålhammar har gjort här i dag.
Herr talman! Utbildningsministern för ett ganska underligt resonemang. Först säger han att det herr Stålhammar föreslagit inte är några nyheter. Sedan ägnar han sig åt att bemöta dessa nyheter. Antingen är det väl det ena eller det andra. Några ytterligare ord om fritt valt arbete. Det finns för närvarande inte resurser för att ordna tillsynen över eleverna på rasterna, men det finns stora resurser inom ramen för de medel som är avsatta för fritt valt arbete. Därför skulle man kunna tänka sig en friare resursanvändning. Det betyder inte att man skall ta bort möjligheten till fritt valt arbete, men om någon kommun vill använda dessa pengar för att t.ex. kunna anställa fyra eller fem ungdomsledare, som är i tjänst på skolan från morgon till kväll, skulle det kunna vara ett sätt för att lösa tillsynsproblemet och aktiviseringen av eleverna. Jag förstår inte hur det skulle försämra möjligheterna för den udda eleven. Tvärtom måste det väl öka möjligheterna om man får en mera personaltät organisation än för närvarande. Jag kritiserade inte heller systemet med de varierande rasterna. De varierande tiderna för rasterna är en utomordentligt bra ordning, men vad 21 jag sade var att det när vi hade genomfört denna det inte längre finns någon möjlighet för läraren att upprätthålla tillsynen. Därför måste andra personalkategorier vara med på rasterna. Att det då är färre elever ute är helt naturligt bara en fördel. Utbildningsministern säger vidare att SIA-utredningen har tagit upp frågan om kommunernas frihet i detta sammanhang. Det är verkligen värdefullt att SIA-utredningen gjort detta, och jag är medveten om att så har skett. Men det som utbildningsministern nu talade om var den fria användningen av den totala resursvolym som är avsedd för undervisning etc. Jag tog emellertid också upp frågan om en friare användning av statsbidragen för skollokalernas utformning. Vi kritiserar vidare verkligen inte utbildningsdepartementet för att man där går fram för snabbt när det gäller att lösa de sociala problemen i skolan. Däremot kritiserar vi utbildningsdepartementet för att man går fram för sakta.

Valet av en ställföreträdare för riksdagens ombudsmän avser tiden från valet till dess nytt val sker under fjärde året härefter. JO-delegationen har föreslagit att rådmannen Tor Eric Sverne väljes till ställföreträdare för riksdagens ombudsmän.
Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag har uppmärksammat förekomsten inom arbetslivet av permittering fyra dagar varje arbetsvecka, som reellt strider mot lagen om anställningsskydd för äldre, och om förhållandet ger anledning till något initiativ från min sida. Frågor som rör tillämpningen av lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare behandlas enligt huvudregeln av arbetsdomstolen, om anställningen regleras av kollektivavtal, och i annat fall av allmän domstol. Som framhölls när lagen infördes förra året är den att betrakta som provisorisk. Erfarenheterna hittills från lagens tillämpning är alldeles övervägande positiva. På enstaka punkter har man emellertid stött på problem. Dessa problem får lösas under det fortsatta arbetet inom utredningen om ökad anställningstrygghet m.m.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min fråga. ”Korttidsveckan är ett vansinnigt slöseri med människor och ekonomiska resurser.” Så uttalade sig tidningen Metallarbetaren för en tid sedan. Jag delar den uppfattningen. Det förhåller sig ju på så sätt i ett kapitalistiskt land som Sverige att då konjunkturerna går ned blir företagens jakt efter profit inte mindre än vad fallet har varit tidigare. Här gäller det dock metoderna. Det blir arbetarna som får sitta emellan nu som tidigare. Genom att de permitteras en eller två dagar i veckan sparar företagen pengar, och det 25 blir arbetarnas arbetslöshetskassor som får träda till med understöd. En skicklig och kunnig arbetarstam har man kvar. Detta sker vid en hel rad större företag i landet. Företagen anser att de har laglig rätt att handla på detta sätt. Men vad skall man då säga om företag som permitterar sina arbetare fyra dagar i veckan, vilket hänt inom stenindustrin i Bohuslän och föranlett min fråga till inrikesministern? Genom ett dylikt uppträdande från företagens sida görs lagen om anställningsskydd för äldre helt illusorisk. I de fall det nu gäller är det fråga om medelålders och äldre arbetare, som skulle skyddas i sin anställning av denna speciella lag. Beslutet om en dags arbetsvecka — och sedan låta arbetslöshetskassan svara för understöden — är helt fattat av företagen. Arbetarna har inte fått vara med och bestämma. De har inte ens tillfrågats. Det har varit att lyda order som förhållandet är på det militära området. Lagen om anställningsskydd för äldre säger att arbetare över 45 år inte får permitteras mer än 30 dagar sammanlagt under ett år eller mer än 24 dagar i en följd. Men företagarna inom stenindustrin i Bohuslän ansåg att genom att låta arbetarna vara i jobb endast varje måndag under tre veckor hade man inte våldfört sig på vad denna speciella lag stadgar. Men det kunde ju inte vara regeringens mening med denna ”äldrelag” att företag skulle få uppträda på sätt som nu skett och på samhället och arbetarna övervältra de ekonomiska kostnaderna. Dylika metoder kan, om de får tillämpas opåtalt, verka inspirerande även på andra håll i landet. Borde det inte i stället för vad inrikesministern svarar mig här, att problemen får lösas under det fortsatta arbetet inom utredningen om ökad anställningstrygghet, ske en snabb översyn av denna lag? I söndags aviserade socialministern i ett tal i Karlstad en ändring av lagen om förtidspensionering för äldre varaktigt arbetslösa. Här har det ju visat sig att äldre arbetare, trots att de fyller kraven som förutsattes i reformen, av sista instansen — försäkringsdomstolen — vägrats förtidspension. Vad som skett här talar enligt min uppfattning för att lagen om anställningsskydd för äldre arbetare snabbt ändras i den meningen.
Herr talman! Eftersom det är domstol som skall pröva huruvida det fall som herr Lorentzon åberopar står i överensstämmelse med lagen, kan jag självfallet inte yttra mig om detta. Men det har, som herr Lorentzon själv anförde, vid lagens stiftande utsagts att om vederbörande har varit permitterad mer än 30 dagar under ett kalenderår inträder en skyldighet för arbetsgivaren att betala den stipulerade ersättningen. Det skall kanske betonas att arbetstagaren för den tid han är permitterad i regel har rätt till permitteringslön enligt kollektivavtal under de första 14 karensdagarna och sedan också har möjligheter till kassaersättning. Jag vill framhålla detta för att klargöra att vederbörande således inte är ställd utan skydd under denna tid. Det är naturligtvis nödvändigt att dessa frågor blir föremål för prövning i vederbörlig ordning av arbetsdomstolen, så att vi får klara regler att gå efter. Jag vill än en gång understryka att det är fråga om en Nr 44 provisorisk lagstiftning som genomfördes mycket snabbt. Vi var medvet Tisdagen den na om att den led av vissa svagheter, men vi var angelägna om att så 21 mars 1972 snabbt som möjligt låta lagen träda i tillämpning. Vi har möjlighet att efter hand som vi får erfarenheter av lagen återkomma med åtgärder för att förbättra skyddet för de anställda.
Herr talman! Det råder ju speciella förhållanden inom stenindustrin. Jag har inte tid att redogöra för dessa nu. Med anledning av inrikesministerns påpekande att de som permitteras på detta sätt inte ställs utan skydd utan har kassaersättning vill jag säga, att det är alldeles riktigt men att det är samhället och arbetarna själva som får betala detta. Arbetsgivarna slipper ifrån det, och det är för att skapa största möjliga vinster som de arbetar på detta sätt. När de handlar som de gör bör man resa frågan om inte arbetsgivarna också borde bidra till att betala för detta. Men sådant är läget inte i dag. Jag finner det underligt att företagen det här gäller samtidigt som man säger att man har så litet att göra, importerar arbetskraft från Portugal. En tredjedel av den arbetskraft som är anställd exempelvis hos Kullgrens Enka på Malmön är portugiser. En del av dem har tagit hit sina familjer. En del reser när hösten kommer till Portugal och kommer tillbaka när det våras i Sverige. En del har för övrigt redan kommit hit. Vad skall de nu göra? Det är mer än underligt när arbetsgivare uppträder på detta sätt. Det är självfallet riktigt, som det står i tidningarna, att arbetsgivarna anser att de tolkat lagen rätt när de handlar på detta sätt. Men lagen verkar mera som en bumerang mot den äldre arbetskraften, ty det är nu den som får arbeta medan de som är under 45 år i stället får gå till arbetslöshetskassan och lyfta understöd. Jag är litet förvånad över referatet i Dagens Nyheter av inrikesministerns tal i Karlstad, enligt vilket han var mycket nöjd med ”äldrelagen”. Det heter där bl.a.: ”Från samhällets sida har vi gjort åtskilligt för denna grupp,” — det gäller den äldre arbetskraften — ”bl a har ju numera alla över 45 år långa uppsägningstider med full betalning och rätt till återanställning med förtur om företaget ökar sin personal. En SS-åring och äldre får 6 månaders betald uppsägningstid.” Ja, så säger lagen att det skall vara, men därvidlag måtte inrikesministern inte ha haft stenindustrin i tankarna, ty där går det ju inte till på detta sätt.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Lorentzons argumentering är särskilt tillfredsställande. Om man skulle konstatera något enstaka fall, där det tydligen brister, så är det ju inte på något sätt uttryck för hur lagen har verkat i det stora hela. Om herr Lorentzon gjorde sig mödan att fråga sig för på arbetsplatserna — jag tror att han har kontakter åt olika håll — så skulle det nog inte vara svårt för honom att få fram exempel på vad lagen har betytt. Vid kontakter med löntagare och med representan 27 ter för de fackliga organisationerna har jag fått flera exempel på det värdefulla i att denna lag tillkom. Det är alldeles fel, när herr Lorentzon påstår att lagen verkat i den riktningen att de äldres ställning har försvagats. Det var väl ändå av misstag herr Lorentzon argumenterade på det sättet.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag har för avsikt att i nuvarande läge på byggarbetsmarknaden öka kvoten för bostadsbyggande utan statligt stöd. Arbetslösheten inom byggnadsbranschen minskade från januari till mars med ca 1 500 personer och uppgår nu till ca 15 600 mot ca 17 900 i mars 1971. Minskningen torde till väsentlig del vara en följd av de under fjolåret vidtagna åtgärderna för att stödja sysselsättningen i branschen. Bl. a. släpptes det privatfinansierade småhusbyggandet helt fritt under sista kvartalet 1971, vilket medförde en väsentlig ökning av detta byggande. För bostadsbyggandet utan statliga lån under innevarande år har en ram av 7 000 lägenheter redan ställts till förfogande. Frågan om att vidga denna ram får prövas med hänsyn till den fortsatta sysselsättningsutvecklingen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna har varit ovanligt stor under denna säsong, och aktiviteten inom byggnadssektorn har som bekant även stor betydelse för expansionen inom näringslivet i övrigt. Bl. a. har kvoteringen av bostadsbyggandet haft en återhållande effekt på sysselsättningen. Det är möjligt att en sådan begränsning kan vara påkallad när det gäller bostadsbyggande med statligt finansierade lån, men det finns ju en sektor av egnahemsbyggande utan statligt stöd. Även där gäller kvoteringen. Inom denna sektor finns ett expansionsutrymme, som icke tillvaratagits på grund av att kvoten icke har medgivit detta men som kunnat ge jobb åt åtskilligt fler byggnadsarbetare än nu är fallet. Jag känner inte förhållandet i alla delar av landet, utan jag bygger närmast min erfarenhet och min fråga på förhållanden i Gävleborgs län. Där motsvarar kvoten för de privatfinansierade egnahemmen bara en tredjedel av det anmälda behovet, enligt uppgifter som jag har fått från länsarbetsnämnden. Arbetskraften finns, materialet finns, och här finns tydligen också pengarna. Det är bara medgivande på papperet som fattas för att åtskilligt fler byggnadsarbetare skulle kunna beredas sysselsättning. Fortfarande är arbetslösheten bland byggnadsarbetarna ganska betydande. Enbart inom regionerna Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn och Gävle finns 1 200—-1 300 arbetslösa byggnadsarbetare, och den just i dag redovisade arbetslöshetsstatistiken visar inte någon nedgång för denna yrkesgrupp. Statsrådet säger i svaret att frågan om att vidga denna ram får prövas med hänsyn till den fortsatta sysselsättningsutvecklingen. Jag tycker att läget faktiskt nu är sådant att det kunde vara påkallat med en återgång till de förhållanden som gällde sista kvartalet 1971. Jag skulle med anledning därav vilja ställa en ytterligare fråga till statsrådet, nämligen om denna prövning som eventuellt skall göras kan komma att innefatta även ett frisläppande enligt de bestämmelser som gällde 1971 eller om det över huvud taget ännu inte pågår någon prövning inom departementet.
Herr talman! Vi har inom inrikesdepartementet intrycket att det vid årsskiftet inte förelåg samma starka efterfrågan när det gäller byggkvoter som tidigare år. Jag tror att detta hör samman med att vi lättade på regleringen under senare delen av förra året. Det är trots allt inte mer än två tre månader sedan vem som helst som ville bygga ett privatfinansierat hus hade möjlighet att komma i gång omedelbart. Det är inte troligt att ett så stort behov skulle ha uppkommit på dessa få veckor. Det har funnits möjlighet att sätta i gång i december månad för den som gärna ville komma i gång med sitt bygge. Vi kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet. Som herr Eriksson i Bäckmora säger är förhållandena något skiftande. Jag tror att det i herr Erikssons eget län getts extrakvoter för statsfinansierat byggande också, och det bör ha åstadkommit en viss förbättring. Om det funnits stor tillgång på arbetskraft bör väl en del av den ha utnyttjats i det sammanhanget. Jag tycker att frågan om ökat byggande är litet för tidigt ställd. Vi får följa utvecklingen, och om det ur konjunktursynpunkt kan vara angeläget att utöka byggandet får vi återkomma till det. Men det är för tidigt att ta ställning så här i början av året, ty såvitt jag kan se har man kunnat tillgodose det byggbehov som nu har anmält sig.
Herr talman! När behovet av det privatfinansierade egnahemsbyggandet uppstod — i slutet av förra året eller just nu vet jag inte — men för dagen är i varje fall anmälningarna många. När jag talade med länsarbetsnämnden sade man att dessa anmälningar kommit nu. Det är 150 som söker. Man har kunnat bevilja kvot för 50. Jag tycker då att det inte finns så starka skäl att vänta och se längre. När människorna går utan jobb och det finns de som vill bygga och klarar det med sina egna pengar, anser jag att en förskjutning i tiden inte kan vara särskilt motiverad. Då läget är som det är och vi har dagens färska siffror att gå ut ifrån kan man inte räkna med att det så snart skall bli mycket bättre. Jag tycker det är besvärande att säga nej till människor som vill bygga sig ett eget hem och har starka motiv för att bygga det, om bara den formella sidan kan ordnas. Därför är jag tacksam för beskedet att man är beredd att ompröva denna fråga. Men jag skulle vilja varna för att vänta för länge, ty de människor som nu står i kö och vill bygga eget hem — låt säga att det är 100 som är anmälda — varför skulle de få vänta så länge i avvaktan på tillstånd? Jag hemställer att statsrådet verkligen prövar denna fråga så snart som möjligt.
Herr talman! Vi följer utvecklingen mycket noga. Jag har täta kontakter med bostadsstyrelsen. En genomgång som vi hade för bara några veckor sedan visade att behovet av ökad tilldelning av kvoter vid statsfinansierat byggande egentligen var mycket svagt i södra och mellersta Sverige — utom kanske på enstaka håll. På en del orter har man också överskott på lägenheter. Glädjande nog kunde vi emellertid ge Norrlandslänen en mycket stor del av de 2 500 lägenheter som hade innehållits och som nu frisläpptes. Det berodde självfallet på att det inte fanns så mycket lediga lägenheter i Norrlandssamhällena men var naturligtvis också ett uttryck för att det där fanns ett intresse av att bygga. Vi kommer självfallet att följa upp detta. Om det finns förutsättningar och behov och om det konjunkturmässigt är möjligt skall vi naturligtvis kunna gå längre än vi nu har gjort.

Herr talman! Herr Sven Andersson i Örebro har frågat om jag avser att förelägga vårriksdagen förslag om åtgärder för skärpt tillsyn och kontroll över automatoch roulettspel. Frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas för att få bättre tillsyn och kontroll av automatoch roulettspel sammanhänger med huruvida särskild beskattning skall införas beträffande dessa spel. Förslag om sådan beskattning kommer inom kort att läggas fram av punktskatteutredningen. Föreskrifter om tillsyn och kontroll kommer att utarbetas i samband med behandlingen av detta förslag. Frågorna torde kunna underställas riksdagen först vid höstsessionen i år.

Herr talman! Jag är verkligen besviken på herr Feldts svar.

Så blir inte fallet enligt 21 mars 1972 det svar som jag har fått från statsrådet. Öm skärpt kontroll Jag tycker det är mer än förvånansvärt att man år efter år skall behöva SAO a förhala en sådan fråga, med den utbredning som vi har fått av automatav automatoci roulettspel och roulettspel här i landet och med de enorma sociala skadeverkningar som blir följden. Och jag är förvånad över att den socialdemokratiska regeringen kan tillåta utländska profitörer att i den omfattning som nu sker helt ohämmat idka den formen av verksamhet. Den nuvarande lagen, lotteriförordningen, ger inte polisoch åklagarmyndighet någon som helst möjlighet att ingripa. De vittnesbörd som bärs fram både till sociala myndigheter och till polis ger en helt klar bild av förhållandena här i landet. Jag skall be, herr talman, att till kammarens protokoll få läsa in några rader ur ett av de många brev som jag har fått från länsstyrelsernas socialkonsulenter. Vederbörande, en kvinna, skriver bl.a. att problemet är mannen: ”Han har kommit i kontakt med enarmat banditspel och det har blivit vårt fördärv. Han har bara skuldsatt sig så nu äger vi nog inget av vad vi har längre och det känns så bittert.” Hustrun har försökt dölja förhållandena för barnen, men det har tydligen berört henne så illa att hon inte orkar länge till. Hon fortsätter: ”Det har tagit så hårt på mig både till kropp och själ, att jag känner, att det brister snart för mig. Mina barn behöver mig det vet jag. Skiljas orkar jag inte för vi är så djupt fästade vid varandra. Efter varje ”fall” har han försökt ta sitt liv, vilket tar ner mig mer och mer också. Han är själv väldigt förtvivlad för detta, det är som en sjukdom men läkare kan inget göra. Han har talat med polis och andra om saken men ingen kan göra något.” Detta är ett av de många fall som jag har kommit i kontakt med. Det är alldeles tydligt att från regeringens sida avser man inte att göra någonting. Statsrådet är självfallet inte fri från ansvar för det här förhållandet i landet, när riksdagen har uttalat sig så enhälligt i frågan.

Herr talman! Jag har svårt att förstå den oerhörda förvåning och djupgående besvikelse som herr Andersson i Örebro ger uttryck åt. Då riksdagens näringsutskottet utfärdade beställningen om skärpt kontroll över den här sortens spel borde utskottet ha varit medvetet om att det satt en utredning med direktiv att undersöka huruvida en beskattning kunde införas för vissa slag av sådant spel. Min situation har varit den att vi med olika medel sett till att utredningen har påskyndat sitt arbete. Vi väntar oss ett betänkande inom de närmaste veckorna. Det har över huvud taget inte varit möjligt för oss i handelsdepartementet att konstruera kontrolloch tillsynsföreskrifter för de här spelformerna innan vi vet om en beskattning skall införas och i så fall hur den kommer att se ut. Det torde vara så, herr Andersson, att det säkraste sättet att få både en dämpning av de här spelformerna och en effektiv kontroll över dem är att införa beskattning. Läget är ju det i dag att vi har en lag som mer eller 31 mindre förbjuder de flesta former av sådant här spel som förekommer, i varje fall med automater. Vi har kontrollföreskrifter. Problemet är bara att tillämpa dem, och det har visat sig vara oöverstigligt för polismyndigheter och andra myndigheter. Det gör att beskattningsfrågan blir ganska avgörande både för möjligheterna att införa en skärpt kontroll och tillsyn och för hur denna kontroll och tillsyn skall se ut. De sociala förhållanden — eller snarare missförhållanden — som vissa avarter av det här spelet skapat är jag lika väl medveten om som herr Andersson i Örebro. Men jag vill uppmana herr Andersson att inte låta sin indignation driva honom till så obehärskade uttalanden som när han påstår att regeringen inte avser att göra någonting, fastän jag står här i talarstolen och säger att till höstsessionen kommer riksdagen att få ett lagförslag om kontroll och antagligen också om beskattning. Vad det gäller är om denna lag träder i kraft den 1 juli eller den 1 januari. Jag vill alltså be herr Andersson att nyansera sina uttalanden om regeringens vilja att göra någonting på det här området.
Herr talman! Då näringsutskottet tog sitt beslut hade utskottet den uppfattningen att någonting omedelbart skulle göras. Det enkla faktum att en utredning sysslar med frågan om punktbeskattning på området bör väl inte hindra att man genomför en lag som temporärt förbjuder den här formen av spel. Nu vet vi hur utvecklingen har varit under de senaste fem åren och vilken utbredning automatspelet har fått. Därför hade man kunnat förvänta, efter alla de framstötar som har gjorts i riksdagen, att regeringen skulle ha vidtagit kraftåtgärder för att få slut på det här spelet. Åklagarmyndigheter och polis har ju under många år bett om en skärpning av lagen. Någon omöjlighet skulle det självfallet inte ha varit att man tidigare hade fått en lagstiftning som förhindrat det här ohämmade spelet.
Herr talman! Läget är ju det att den lagstiftning vi har är mycket sträng. Den tillåter användning av framför allt spelautomater bara ytterst begränsat och restriktivt. Vad som har inträffat är att lagen överträtts i en rad fall. Polismyndighetens svårighet är att tillämpa lagen, att avgöra när den har överträtts eller inte. Det lagförslag som jag fick från utredningen hade precis samma svaghet, nämligen svårigheterna att tillämpa lagen och se till att den efterföljs. Vad vi nu är ute efter är att, bl.a. med hjälp av en beskattning, få bättre kontroll över den här marknaden. Därför hänger dessa frågor intimt samman, och det hade såvitt jag förstår varit helt poänglöst att nu, några månader i förväg, söka förändra en lag som man i och för sig inte behöver ställa några större krav på när det gäller strängheten, för de kraven uppfyller lagen bra. Problemet var att tillämpa den, och det är en helt annan sak. anhållit att till protokollet få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare anförande i denna debatt.
Herr talman! Fru Jonäng har frågat om jag har för avsikt att vidta några särskilda åtgärder i syfte dels att motverka den höga ungdomsarbetslösheten, dels att förhindra ytterligare arbetslöshet bland ungdom i samband med förestående militära utryckningar. Herr Öhvall har frågat om det inom inrikesdepartementet och arbetsmarknadsverket förbereds särskilda åtgärder för att bereda sysselsättning åt de värnpliktiga som rycker ut från förbanden under våren 1972 samt om ytterligare åtgärder förbereds för att nedbringa den mycket höga ungdomsarbetslösheten. Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. Antalet arbetslösa i åldrarna under 25 år har enligt arbetskraftsundersökningen i februari minskat med 3 000 från förra månaden. Arbetslöshetssiffrorna ligger emellertid fortfarande väsentligt över siffrorna för motsvarande tid år 1971. Arbetsmarknadsläget bland ungdomen har föranlett omfattande åtgärder från samhällets sida. Inom arbetsförmedlingen inriktas åtgärderna i första hand på platsanskaffning men de innefattar också bl.a. kartläggning av ungdomsarbetslösheten och uppsökande verksamhet. Ungdomar med otillräcklig utbildning har svårast att erhålla arbete. Därför har utbildningsåtgärderna vidgats betydligt. Under andra halvåret 1971 började inom arbetsmarknadsutbildningen mer än 16 000 elever under 25 år. Det är nära 3 000 fler än under motsvarande tid år 1970. Därutöver har intagningen av elever inom den ordinarie gymnasiala utbildningen ökat med ca 6 000. I beredskapsarbeten sysselsattes i januari månad ca 5 000 personer under 25 år. Arbetsobjekten består av landskapsvård, byggnadsarbeten på fritidsgårdar, arbeten inom kontor, sjukoch åldringsvård, ungdomsledarearbete och mycket annat. Vad gäller åtgärder för de utryckande värnpliktiga vill jag nämna att arbetsmarknadsverket liksom tidigare år kommer att göra särskilda insatser i form av skriftlig information, kollektiv och enskild yrkesvägledning samt platsförmedling. Arbetsmarknadsstyrelsen bedömer situationen för de utryckande värnpliktiga i allmänhet som jämförelsevis god. Det är svårare för ungdomar att få ett fast arbete innan de har fullgjort värnplikten. Jag vill också framhålla att ungdomsarbetslösheten inte kan ses isolerad från arbetsmarknaden i övrigt. De omfattande insatser som under de senaste månaderna har gjorts för att skapa sysselsättning kommer att successivt ge ökad effekt. Därmed kommer också ungdomarnas situation att ljusna. att nedbringa ungdomsarbetslösheten Arbetsmarknadsläget kräver fortfarande stora insatser av det slag som jag här har redovisat. En viss förbättring av läget kan dock skönjas, och under säsonguppgången i vår beräknas placeringsmöjligheterna för ungdom komma att öka. Å andra sidan kommer tillströmningen av nya arbetssökande i samband med skolavslutningarna under försommaren att skapa en extra påfrestning. Detta är emellertid inte något speciellt för innevarande år utan utgör ett ständigt återkommande problem som vi måste försöka komma till rätta med. Det behövs över huvud taget ett bättre samspel mellan utbildning och arbetsmarknad. Även andra åtgärder kan behöva vidtas. En rad förslag till åtgärder för att på längre sikt stabilisera arbetsmarknadsförhållandena för ungdomen har framförts till regeringen av Socialdemokratiska ungdomsförbundet. För att få en samlad överblick av hithörande frågor har regeringen för avsikt att låta göra en översyn av ungdomens arbetsmarknad.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

Minskningen synes emellertid i stort ligga på just ungdomsarbetslösheten, och det är ju positivt i sig. Men vi har också, som inrikesministern säger, de stora skarorna av ungdomar som under våren kommer ut på arbetsmarknaden. Det är 150 000 som lämnar skolor och regementen under april, maj, och juni, och man beräknar att ungefär hälften av dessa söker sig ut på arbetsmarknaden. Härutöver har vi dem som avgår från grundskolan — 100 000 elever. Det är klart att det övervägande antalet av dessa går vidare i utbildning, men man kan räkna med att minst 10 000 av dem söker sig ut på arbetsmarknaden. Jag har noterat de åtgärder som inrikesministern talar om i svaret, men trots att en hel del åtgärder har vidtagits befinner vi oss i en svår situation när det gäller ungdomen på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är speciellt oroande — den medför särskilda problem genom att arbetet är en av vägarna att uppnå och upprätthålla förankring i samhället. Utan ett arbete som man upplever som meningsfullt ökar riskerna för ungdomarna att hamna utanför samhällsgemenskapen med allt vad det innebär av problem och svårigheter för dem själva och därmed problem för samhället. Som jag ser det finns det fyra huvudlinjer att följa för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten: För det första: Dagens siffror understryker vad vi från centerpartiet gång på gång har framhållit, nämligen att arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte är tillräckliga för att bekämpa arbetslösheten. Det krävs en näringspolitik som kan skapa konkurrenskraftiga företag och därigenom ge arbetstrygghet. Detta måste vara själva utgångspunkten. Här har regeringen inte varit tillräckligt förutseende. För det andra: De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är viktiga när arbetslösheten är ett faktum. Inrikesministern har redogjort för olika beredskapsarbeten, och jag ställer mig frågan hur det skall bli med dessa beredskapsarbeten framöver. Vi har t.ex. de ungdomsledare — 568 ungdomar för att vara exakt — som arbetar i ungdomsorganisationerna; deras verksamhet är begränsad till ytterligare någon dryg månad framåt. Givetvis är det ytterst angeläget att man inte låser ungdomarna i beredskapsarbete längre än vad som är nödvändigt, men frågan är om man inte här bör överväga ett fortsatt beredskapsarbete. Ungdomsorganisationerna är också intresserade av en fortsättning av det arbete som initierats på området. För det tredje: Ungdomar med otillräcklig utbildning har svårast att erhålla arbete. Det är vi väl överens om. Mot den bakgrunden framstår utbildningen som mycket viktig. Som jag ser det är det nödvändigt med ett intensivt och kontinuerligt samarbete mellan arbetsmarknadsoch skolmyndigheter, inte minst för att lösa skoltekniska problem av olika slag. Den koncentration vi nu får i maj och juni, när ungdomarna väller ut från skolorna till arbetsmarknaden skapar stora problem, och jag ifrågasätter om man inte bör överväga att minska den koncentrationen och om möjligt åstadkomma en spridning. Ansökningstiden för inträde vid gymnasieskolan utgår den 1 mars, och istort sett innebär det att de ungdomar som i dag är intresserade av att gå den vägen måste vänta till hösten 1973; det föreligger dock vissa möjligheter i sådana fall där det finns vakanta platser. Här måste man kräva att nya kurser startas, där detta är nödvändigt. För det fjärde: Bristerna i arbetsmiljön är på många håll påfallande. Utvecklingen av arbetsmiljön har inte skett i samma takt som samhällsutvecklingen i övrigt. Detta gör att ungdomarna blivit obenägna att söka sig till industrin. Enligt min uppfattning spelar just förhållandena på arbetsplatsen en mycket stor roll. Här krävs insatser för att skapa arbetsplatser som svarar mot ungdomens krav. Utöver det anförda har jag också några speciella önskemål. Det första är en sänkning av åldersgränsen för arbetsmarknadsutbildning från 20 till 18 år. Från den nuvarande åldersgränsen 20 år kan ju undantag göras när speciella skäl föreligger, t.ex. om det gäller flyktingar eller handikappade, men det finns många ungdomar under 20 år som har bundit sig för kostnader av olika slag, och de bör ha samma möjligheter att erhålla utbildningsbidrag som andra. Vad informationssidan beträffar har en del initiativ tagits, och där vill jag understryka nödvändigheten av en kontinuerlig information ut till alla skolor och ungdomsorganisationer. Jag anser också att det är angeläget med samarbete och fortlöpande diskussioner med ungdomsorganisationerna, vilka säkert är beredda att hjälpa till och ta sin del av ansvaret i det stycket. En översyn av ungdomens arbetsmarknad är nödvändig. Det gläder mig att inrikesministern och jag där har samma uppfattning, vilket framgår av det lämnade svaret. Jag hoppas bara att den översynen blir så omfattande att vi får med hela problematiken och alla de olika uppslag till lösningar både på kort och på lång sikt som kan framkomma för att avhjälpa ungdomsarbetslösheten. att nedbringa ungdomsarbetslösheten att nedbringa ungdomsarbetslösheten
Herr talman! Också jag vill tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Det förhållandet att två i det närmaste likalydande interpellationer har framställts samtidigt visar ju att ungdomens sysselsättning är en bekymmersam fråga på flera håll, speciellt i Norrland. Under våren kommer ytterligare ungefär 35 000 ungdomar att stå till arbetsmarknadens förfogande. Givetvis tänker jag då närmast på dem som har avslutat sin första militärtjänstgöring. Jag överdriver inte om jag säger att dessa ungdomar är mycket bekymrade för sin situation. Den glädje de eventuellt känner över att ha fullgjort sin militärtjänst grumlas många gånger av att de inte vet vad de skall göra sedan de ryckt ut. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens färska siffror är i dag 15 484 ungdomar under 25 år arbetslösa. Det är visserligen en liten förbättring jämfört med siffrorna från februariräkningen — det var då 148 fler som var arbetslösa — men det är nära nog en katastrofal försämring om man jämför med läget vid samma tidpunkt förra året. Det är drygt 6 000 fler ungdomar under 25 år som är arbetslösa i dag. Dessa siffror nämner inte statsrådet i sitt svar. Han nämner i stället statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning, som för februari visade att arbetslösheten bland ungdomar under 25 år minskat med 3 000 från januari till februari. Vad statsrådet inte nämner är att det innebar en nedgång från 46 000 till 43 000 och att motsvarande siffra i februari förra året var 33 000. Enligt statistiska centralbyråns statistik är det alltså en uppgång med 10 000 ungdomar. Inom parentes sagt håller jag med dem som säger att arbetslöshetsstatistiken är förvirrande. Men den blir ju faktiskt inte bättre av att man läser den så ensidigt som statsrådet har gjort, när svaret på min interpellation utformades. Det allvarliga och oemotsägliga är att både arbetsmarknadsstyrelsens och statistiska centralbyråns mätningar visar att arbetsmarknadsläget för ungdomarna är betydligt svårare denna vinter och vår än det har varit på mycket länge. Det är i och för sig riktigt som statsrådet säger i sitt svar att arbetslösheten bland ungdom inte kan ses isolerad från arbetsmarknadsläget i övrigt, men den svåra och djupa konjunkturnedgången måste naturligtvis angripas med omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Hela det senaste halvårets diskussion i den här kammaren har ju också gällt detta problem, och jag skall för min del inte nu upprepa den kritik som har anförts vid tidigare tillfällen. Vad jag har velat fästa uppmärksamheten på är det problem som för dagen är ett faktum för alltför många ungdomar och som tyvärr kan väntas bli ännu större, när dessa 35 000 ungdomar strömmar ut från kasernerna i slutet av april. Arbetsmarknadsstyrelsen gör en hel del för dessa ungdomar i fråga om information om arbetsmarknadsläget och olika möjligheter till fortsatt utbildning eller omskolning. Men tjänstemännen på AMS kan ju inte informera om mer än vad som verkligen existerar. När konjunkturläget nu är sådant att antalet lediga platser inte räcker till för att placera dem som rycker ut och som inte har kvar sitt gamla arbete, då har inte arbetsmarknadsmyndigheterna tillräckliga resurser. Vad kan man göra åt detta? Det är det min fråga gäller, och svaret kan inte med bästa vilja i världen sägas vara särskilt upplysande vare sig för mig eller för de arbetslösa ungdomarna som väntar på svar.

Herr talman! Får jag i anslutning till det här interpellationssvaret säga ett par saker. Statsrådet säger i sitt svar bl.a. följande: ”Det behövs över huvud taget ett bättre samspel mellan utbildning och arbetsmarknad.” Det konstaterar jag med tillfredsställelse. I sista meningen av svaret säger statsrådet: ”För att få en samlad överblick av hithörande frågor har regeringen för avsikt att låta göra en översyn av ungdomens arbetsmarknad.” Det hälsar jag också med tillfredsställelse. Då förmodar jag att man i den översynen också kommer att se över arbetsförmedlingarnas organisation. Låt mig säga några ord om just den saken. Här har talats om värnpliktiga som rycker ut, och det är alldeles riktigt att göra det i detta sammanhang. Många av dem kommer direkt från skolbänken till värnpliktstjänstgöringen, och när värnpliktstjänstgöringen har fullgjorts har de fortfarande inte någon yrkesutbildning. En hel del är akademiker, en del kommer efter gymnasial utbildning och en del efter grundskola. Det är alltså ett mycket skiftande klientel. För bara några år sedan hade sådana ungdomar möjligheter att få jobb genom platsannonser eller genom personliga kontakter. I det läge som råder nu, med den kärva arbetsmarknad vi har för närvarande, är ju situationen helt förändrad. Hur ter sig då arbetsförmedlingarnas möjligheter att ta emot de här ungdomarna och hjälpa dem till rätta? Vi vet att arbetsförmedlingarnas kontor är indelade i expeditioner, varje expedition med inriktning på visst yrke eller yrkesgrupp. Likadant är helt naturligt tjänstemännen inriktade var och en på sin befattning. De är experter skulle jag vilja påstå på sitt område, men de har ingen eller mycket ringa erfarenhet när det gäller att ta emot de här ungdomarna. Många av ungdomarna har en mycket god allmän utbildning, men de har inte någon utbildning som gör att de liksom helt naturligt hänvisas till en viss sektor av arbetsmarknaden. Det har gjorts en hel del för dem — det skall erkännas. Bl. a. har vad beträffar akademiker sexveckorskurserna ordnats, där man mycket noggrant har gått igenom varje kursdeltagare, hans förutsättningar, hans arbetsintresse, hans handlag och hans förmåga, och det har i många fall lyckats att efter de här kurserna placera dem på rätt plats. Men det är dock ett fåtal, och. det är dessutom ett exklusivt sätt och det går inte att ta hand om alla på det sättet. Vad man skulle vilja — och det är det jag nu vill uttrycka önskemål om — är att man, när man gör den här översynen, inom arbetsförmedlingarna ordnade en avdelning med speciell inriktning att ta hand om de här ungdomarna. Det har i en motion till årets riksdag kallats en utredningsoch slussningscentral. Vad man kallar det spelar väl mindre roll.

De är nödvändiga, det finns ingenting annat att göra. Men om man kan begränsa antalet beredskapsarbetande genom att åstadkomma en bättre organisation inom arbetsförmedlingarna, tror jag man skulle vinna mycket. Herr statsråd, det är det önskemålet jag vill uttala inför den översyn som aviserats.
Herr talman! Jag vill gärna säga till herr Öhvall med anledning av att han antydde att jag kanske hade valt statistiska uppgifter som passar mig själv att detta absolut inte har varit avsikten. Om jag i stället håller mig till arbetsförmedlingsstatistiken kan jag nämna att vi i går fick uppgiften att det i mars varit en fortsatt nedgång när det gäller arbetslösheten bland ungdom. Den har gått ned med 1 200 från februari fram till mars, vilket ju är glädjande. Eftersom den totala nedgången ju bara låg vid 700-800 betyder det i verkligheten att vi faktiskt haft en ökning i arbetslösheten bland de äldre, medan det skett en påtaglig nedgång bland de yngre. Det här rör sig emellertid fortfarande om rätt små förändringar, men jag har velat visa att även om vi håller oss till arbetslöshetsregistreringen vid förmedlingarna finner vi uttryck för att det går åt rätt håll. Men jag vill gärna framhålla att ungdomsarbetslösheten kvarstår som ett problem och att det även långsiktigt inte är tillfredsställande. Att vi även under högkonjunkturår inom grupperna av unga skall behöva redovisa en arbetslöshet som är så stor som den var under både 1969 och 1970 kan inte tolereras. Vi har ständigt haft mellan 20 000 och 25 000 arbetslösa i åldrar under 25 år. I dag är det visserligen så, att siffran är 15 000—20 000 högre, men problemet har funnits sedan lång tid tillbaka och vi måste därför som sagt långsiktigt se till att det blir ett bättre samspel mellan bl.a. skolan och arbetslivet. Fru Jonäng påpekade naturligtvis alldeles riktigt att man inte bara genom att exempelvis organisera kurser kan komma till rätta med problemet. Det är självfallet nödvändigt att det finns ett intresse inom näringslivet för att anställa ungdomen, och det intresset kommer givetvis att manifesteras när konjunkturen svänger på allvar. Här kan vi väl också se ett glädjande tecken i de senaste uppgifterna, som visar en klar uppgång när det gäller efterfrågan på arbetskraft, totalt i mars en ökning på 3 500. Glädjande nog är den ökade efterfrågan fördelad på hela landet. Ökningen gäller inte bara storstäder och orter här i Mellansverige, även i Norrlandslänen kan man notera en ökad efterfrågan på arbetskraft. Vi får väl hoppas att den utvecklingen blir bestående. Jag kanske inte har anledning att gå in på en redovisning för detaljerna i fråga om vad som har gjorts av arbetsmarknadsstyrelsen. Jag angav det rubrikmässigt i mitt svar, men eftersom båda interpellanterna särskilt har pekat på de värnpliktiga skall jag kanske i korthet erinra om vad som görs på det området. I början av april kommer arbetsmarknadsstyrelsen ut med en särskild tidning som heter AMS Special för värnpliktig ungdom. Den skickas ut till alla värnpliktiga. För att man skall få information om lediga platser erhåller också de värnpliktiga tre nummer av tidningen Arbetsmarknaden, där de således kan överblicka hela arbetsmarknaden i landet och söka efter arbeten som kan passa dem. Dessutom har man även tillgång till de lokala platslistorna. Dessutom anordnas det vid förbanden information på olika sätt för de värnpliktiga. Jag vill emellertid gärna anknyta till något som jag tror herr Oskarson var inne på. Det har ställts allt större krav på arbetsmarknadsverket och på de militära myndigheterna när det gäller att ge information om arbetsmarknaden därför att det är så många ungdomar i dag som inte har hunnit skaffa sig en anställning innan de börjar sin militärtjänst, i varje fall inte fått en så säker förankring i arbetslivet att de vet att de utan vidare kan komma tillbaka. Det har gjort att man under de senare åren har ägnat mycket stort intresse åt de här frågorna även från militärt håll. Jag hade för en tid sedan nöjet att medverka vid en kurs där flera förbandschefer var närvarande. Det var påtagligt att det var ett mycket stort intresse just för de här problemen, och jag har en stark känsla av att vi får lov att räkna med att i framtiden ge en god orientering och vägledning till ungdomen just när den går ut från militärtjänsten. Jag konstaterar också att den här debatten visar betydelsen av att vi gör selektiva insatser när det gäller att komma till rätta med arbetslösheten. De tre talare som har deltagit har ju pekat just på behovet av speciellt inriktade insatser, och jag är helt övertygad om att det är så vi måste fortsätta om vi skall kunna nå tillfredsställande resultat. Herr Oskarson efterlyste besked om huruvida AMS har resurser för att kunna klara av de här sakerna. Han undrade också om inte den utlovade översynen skulle kunna innesluta även arbetsmarknadsstyrelsens organisation. Vi har emellertid ganska nyligen tagit ett beslut om vissa reformer av arbetsmarknadsverkets lokala organisation, och det tror jag kommer att ge oss ganska goda resurser framöver. Där kommer också att finnas en ökad tillgång till yrkesvägledare och förmedlare som just i detta sammanhang är av speciell betydelse. Jag kan således inte lova någon översyn av verkets organisation, och den behövs inte. Det har ju visat sig att arbetsmarknadsstyrelsen verkligen har gjort mycket för att speciellt ta upp ungdomsproblemen till behandling. Det har tillsatts särskilda kommittéer, och dessa arbetar för fullt för att försöka finna nya medel för att få in ungdomen i produktivt arbete. Jag kan bara säga att i den översyn som vi nu skall göra skall vi försöka ta ett ganska okonventionellt grepp på problemen. Det är inte min avsikt att det skall bli en utredning som skall sitta och långrota med de här frågorna. Det gäller att få fram förslag som kan sättas ut i livet utan alltför lång tidsutdräkt så att vi verkligen kan nå effekten vid den tidpunkt då vi bör få en ändring till stånd. Därför kan jag bara betyga — och det hoppas jag att mitt svar redan gett uttryck för — att vi i departementet är starkt engagerade i denna fråga och vill både försöka följa upp den och göra allt som kan bidra till en förbättring. Där vill jag också som sagt ytterligare en gång understryka att nedbringa ungdomsarbetslösheten att nedbringa ungdomsarbetslösheten att de som arbetar inom AMS är i hög grad intresserade av ungdomsfrågorna. Man har bl.a. tagit initiativ till uppsökande verksamhet, som vi kanske inte talat så mycket om här men som också är ytterst betydelsefull för att alla ungdomar skall bli intresserade av att gå uti arbetslivet, att så snabbt som möjligt komma i den situationen att de kan klara ett arbete, försörja sig själva och över huvud taget inpassa sig i vårt samhälle. Även där har AMS gjort en värdefull insats, och den fortsätter man med även om det har varit svårt just nu att skaffa fram arbetstillfällen.
Herr talman! Herr inrikesministern påpekar att jag inte använder mig av samma siffror som han redovisade i sitt svar, och det är riktigt. Jag har nämligen den uppfattningen att siffrorna för motsvarande månad föregående år blir mera rättvisande. Man kan nämligen inte komma ifrån att säsongförhållandena inverkar på siffrorna. Men nog om detta. Jag tycker faktiskt att det efter inrikesministerns senaste inlägg krävs en kommentar till de sista meningarna i inrikesministerns svar. Statsrådet säger där att en rad förslag till åtgärder för att på längre sikt stabilisera arbetsmarknadsläget för ungdomen har framförts till regeringen från SSU.

Det är ju förhållandena i dagsläget som behöver avhjälpas.
Herr talman! Bara mycket kort ett tillrättaläggande eller kanske rättare ett förtydligande.

Därigenom kan man lättare slussa dem vidare antingen, som jag sade tidigare, till fortsatt utbildning eller till en lämplig sektor inom arbetsmarknaden. Jag ville alltså poängtera att det är en översyn på den nivån som vore nödvändig, inte en sådan som gäller hela arbetsmarknadsverket.
Herr talman! Jag vet inte om inrikesministern hade missuppfattat mig när han framhöll, att jag hade sagt att näringslivet inte hade något intresse av att anställa ungdomar. Vad jag talade om var att det finns brister i arbetsmiljön, och jag håller fast vid att utvecklingen där inte har gått så snabbt som man skulle önska. Men vad jag i övrigt sade var att det är regeringen som inte har varit tillräckligt förutseende när det gällt att skapa konkurrenskraftiga företag, och det håller jag också fast vid. Jag menar att det finns många exempel på detta. Regeringen har satsat snett på olika företagsformer. Den mindre företagsamheten har fått svårigheter genom avvägningen av skattepolitiska och penningpolitiska åtgärder. Jag menar att det måste till en aktiv näringspolitik. Det är det mest grundläggande i hela den här problematiken, och därför uppehöll jag mig också vid det. Det är i huvudsak på den vägen vi kan skapa konkurrenskraftiga företag och därmed också arbetstrygghet för ungdomen och människorna över huvud taget i vårt samhälle.
Herr talman! Herr Öhvall efterlyste en förklaring till den sista meningen i mitt svar, och en sådan ger jag gärna. Jag hade inte tänkt göra så stor sak av det här i riksdagen, men ett faktum är att SSU har visat ett mycket stort intresse för dessa frågor. Herr Öhvall kan ju ta kontakt med arbetsmarknadsverket och få del av de förslag som har inkommit från de olika politiska ungdomsförbunden och andra ungdomsorganisationer. Då tror jag att herr Öhvall skall finna att SSU på ett mycket föredömligt sätt bidragit till att ge uppslag om hur man skall komma till rätta med situationen. Jag hade gärna sett att det gjorts sådana framställningar också från de övriga politiska ungdomsorganisationerna och från andra ideella organisationer som har intresse av att engagera sig i dessa frågor. SSU har alltså lagt fram ett ganska omfattande program mot ungdomsarbetslösheten, och jag har med detta givit en kommentar till sista meningen i mitt svar. Omorganisationen av den lokala verksamheten inom AMS skedde för ungefär ett år sedan, herr Oskarson. Nu håller vi på att göra kontoren större och mera välutrustade. Jag erkänner att man ibland kan förlora litet i fråga om kontakten med allmänheten. En del av enmanskontoren har försvunnit, men vi har där försökt gå fram ganska varsamt samtidigt som vi nu inriktar resurserna på att ge kontoren en allsidig sammansättning av tjänstemän. Det behövs personal som kan klara olika förekommande uppgifter, personer som exempelvis är utbildade för att hjälpa ungdom men också personer som är inriktade på att placera annan arbetskraft. Jag har, fru Jonäng, ingenting emot att ta med även de generellt verkande medlen i debatten här. Det är alldeles klart att vi måste få en förbättrad allmän ekonomisk situation, om vi skall lösa de här frågorna. Emellertid är jag inte övertygad om att vi kan klara det mesta på hemmaplan och med de åtgärder som fru Jonäng rekommenderar. En rätt stor del av vår industri är faktiskt beroende av yttervärlden. Vi måste eftersträva att uppehålla vår konkurrenskraft och få möjligheter att exportera våra produkter i ökad utsträckning. I avvaktan på ännu klarare tecken på konjunkturuppgången måste vi ha stor uppmärksamhet riktad på ungdomsarbetslösheten. Jag tror också, som jag sade, att vi framöver måste ställa in oss på att ge ungdomen ett bättre handtag, när den skall placeras in i arbetslivet, än vi har gjort hittills.
Herr talman! Med anledning av inrikesministerns påpekande om SSU:s insatser vill jag nämna att jag aldrig ifrågasatt SSU:s intresse för dessa frågor. Jag är övertygad om att det intresset är väl utvecklat och att det kanske kan utvecklas ännu mera. SSU är ju en ungdomsorganisation, så det skall vi hoppas.
att nedbringa ungdomsarbetslösheten att nedbringa ungdomsarbetslösheten
För mig som frågar och för alla dem som undrar hur det står till med deras möjligheter att få jobb när de kommer ut från kasernerna kan emellertid knappast SSU:s aktivitet ha något större intresse i dagsläget. Det kan vi väl ändå vara överens om. Det är väl ändå så att det är regeringen som måste ge svar på den frågan.
Herr talman! Detta är väl en fråga om vilket värde man tillmäter opinionsbildning av olika slag. Om en riksdagsman eller en organisation ger till känna en mening och för fram förslag, tycker jag att man har lämnat ett konstruktivt bidrag. Det är ändå på det sättet vi arbetar. Det gäller att föra fram nya och friska tankegångar och initiativ som kan föra utvecklingen vidare. Jag är medveten om att SSU inte driver någon vare sig industriell eller annan kommersiell verksamhet som ger arbetstillfällen. Men det är inte så många av oss som sitter här i riksdagen och deltar i debatten som är i den situationen att vi personligen kan göra sådana utfästelser. Vi har ju att bidra med förslag och tankar som kan föra oss framåt.
Herr talman! Jag vill bara säga att utlandsförhållandena verkligen har mycket litet att göra med hur vi skall utforma t.ex. investeringsfonder och arbetsgivaravgifter för att skapa konkurrenskraftiga företag.
Herr talman! Vi börjar tydligen bli överens, inrikesministern och jag, om att SSU inte kan ha ansvaret för de dagsaktuella frågornas lösning. Följaktligen måste vi ställa våra propåer till regeringen. Vi kan önska SSU all lycka och framgång i dess strävanden och programskrivningar för framtiden, men i dag är det konkreta arbetstillfällen det är fråga om, och då måste vi vända oss till statsråden.
Herr talman! Det är fullt i sin ordning, och det har jag också accepterat. Svaret till herr Öhvall inrymmer också en redogörelse för dessa positiva åtgärder som vidtagits för att också ge bättre möjligheter åt ungdom som rycker ut från militärtjänsten. Att vi skall inrikta oss på att förstärka dessa insatser i framtiden är vi tydligen också överens om.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att få till stånd en tillfredsställande deklaration av det kemiska innehållet i de preparat som används i industriproduktionen. Problemet med yrkesrisker som har samband med utvecklingen på det kemiskt-tekniska området är av central betydelse i arbetsmiljödebatten i dag. Krav på förstärkt kontroll över användningen av material och ämnen som kan medföra hälsorisker för arbetstagarna har ställts bl.a. i det tiopunktsprogram för bättre arbetsmiljö som det socialdemokratiska partiet och Landsorganisationen utarbetade för ett par år sedan. Två statliga utredningar arbetar för närvarande med frågor som har anknytning till det nämnda kravet. Miljökontrollutredningen har som en av sina huvuduppgifter att utreda frågorna om en utvidgad kontroll över användningen av kemiska preparat och substanser samt andra produkter som kan få miljöskadliga verkningar. En utgångspunkt för utredningens arbete är att kontrollen över ämnen som kan vara skadliga från hälsooch miljösynpunkt måste skapas bl.a. genom en förbättrad produktinformation. Utredningen har bl.a. att pröva spörsmål om utvidgad uppgiftsskyldighet för importörer, tillverkare m.fl. i fråga om produkter som kan misstänkas ha hälsooch miljöfarliga egenskaper eller som innehåller ämnen med ofullständigt kända effekter. Resultatet av utredningens arbete, som läggs fram inom den närmaste tiden, blir av betydelse inte bara när det gäller den yttre miljön utan också i hög grad för strävandena att begränsa riskerna i arbetsmiljön. Bevakningen av arbetarskyddsaspekterna i hithörande frågor är självfallet en viktig uppgift för arbetsmiljöutredningen. Inom ramen för denna utredning kommer att prövas vad som kan göras med hjälp av arbetarskyddslagstiftningen för att skydda arbetstagare mot hälsofarliga ämnen i arbetslivet. Av vad jag här anfört framgår att ett omfattande, intensivt och målinriktat arbete pågår för att på bästa sätt lösa de problem som finns på det område som berörs av interpellationen. Det är inte möjligt för mig att i dag närmare ta ställning till vilka åtgärder som bör sättas in. Tvekan bör emellertid inte råda om att en satsning är på gång såväl lagstiftningsmässigt som i organisatoriskt hänseende för att nå fram till en ordning som innebär ökad trygghet och förbättrad hälsa i arbetslivet.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för det positiva svaret på min interpellation. Den fråga jag tagit upp omfattas med stort engagemang av stora grupper såväl företagare som anställda. Riskerna med olika kemikalier i industriproduktionen är stora och har på sina håll lett till akuta problem. Inom centerpartiet diskuteras denna och övriga arbetsmiljöfrågor mycket intensivt. Jag vill därför understryka vikten av att man snabbast möjligt kommer fram med lagstiftningsförslag för att kunna undanröja förgiftningsriskerna på arbetsplatserna. Den otillfredsställande informationen om innehållet i och konsekvenserna av kemiskt-tekniska preparat gör att allvarliga följdverkningar uppstår i form av olika förgiftningsfall, eksem, allergier m.m. När jag ställde min interpellation var jag väl medveten om att problemkomplexet är under utredning. Icke desto mindre finner jag det vara värdefullt att här i kammaren få upp frågan till debatt i den positiva anda som statsrådet angav i sitt svar. Som jag framhöll i min interpellation har olika företag uppenbara problem med att få tillverkare av kemiskt-tekniska preparat att deklarera innehållet i sina varor. Förhoppningsvis kan den helt klara och bestämda uppfattningen från samhällets sida något förändra attityden i denna fråga redan innan lagstiftningen har skärpts. Miljökontrollutredningen, som beräknar avsluta sitt arbete under innevarande år, har att behandla de frågor som jag tagit upp. Enligt sina direktiv skall denna utredning lägga fram förslag för att vidga lagstiftningen inom detta område. Jag vill mycket starkt understryka vikten av att riksdagen snabbt får ta ställning i denna fråga. Det är inte bara en fråga om att få deklarationer om innehåll och konsekvenser, det är lika väsentligt att få en möjlighet att rensa bort en mängd skadliga ämnen ur industriproduktionen. Den översyn av arbetarskyddslagstiftningen som pågår inom arbetsmiljöutredningen är även viktig i dessa sammanhang. Det gäller här bl.a. att få fram föreskrifter om hur man skall handskas med de gifter som tyvärr måste finnas kvar i industriproduktionen. Herr talman! Jag vill slutligen betona att kontrollen av de kemiskttekniska preparatens innehåll inte kan läggas på den enskilde företagaren som använder sig av dem utan att det är tillverkaren av ämnena som skall åläggas skyldighet att deklarera innehållet i sina produkter. Därigenom blir det lättare både för företagaren och arbetstagaren att undvika skadliga verkningar för den senare då preparatet användes i produktionen. Jag vill än en gång tacka statsrådet för det positiva svaret på min interpellation.